Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret på min interpellation! Den färska sammanställningen från Högskoleverket visar att det är stor variation mellan olika kommuner och län när det gäller hur många ungdomar som börjar studera vid universitet och högskolor. I min valkrets, Stockholms län, varierar det kraftigt. I Norrtälje kanske det är 25 procent, och i Danderyd kanske det är 70 procent. Det är enorma variationer i övergångsfrekvens från gymnasieskola till högre utbildning. Man kan naturligtvis fråga sig om det är ett problem eller om det är ett slags så-är-det. Jag tror att det är ett problem. Jag tror, av svaret, att statsrådet också tycker det. Eftersom jag inte tror att det är genetiskt betingat vilka som väljer att studera vidare vid universitet och högskolor tror jag att det finns andra hinder för barn och unga att välja att gå vidare. Det finns en risk att statistiken är en spegel av att vi slösar med talang, att vi slösar med en begåvningsreserv i Sverige. Det finns ett antal människor i olika kommuner som inte riktigt får den stimulans, det stöd eller kanske den uppbackning eller förebild som krävs för att man ska gå vidare till högre studier och kanske forska senare i livet. Jag tror att det är viktigt att se frågan på det sättet. Vad är det som har gjort Sverige starkt på andra områden? Jag brukar se på idrotten. Vad var det som gjorde att Sverige blev så oerhört framstående i tennis? En anledning var naturligtvis att Björn Borg och flera efter honom var stora förebilder. Vi satsade på tennis runt om i Sverige. Det fanns banor och hallar överallt. Man startade tennisklubbar där avgifterna inte var särskilt höga och där vanliga människor kunde spela tennis. Det blev en folksport till skillnad från i andra länder där tennis var en rikemanssport, det fanns få banor och man måste ha mycket pengar för att kunna spela tennis. Det förändrade bilden. Sverige blev världsledande i tennis. Tack vare att vi lyckades få en bredd lyckades vi vaska fram spetsen. På samma sätt måste vi se på utbildningssystemet. Vi måste ge alla begåvningar runt om i Sverige chansen. Här har vi ett problem i dag, enligt den undersökning som finns. Jag frågade om ministern avser att vidta några åtgärder. Jag får inte riktigt något svar på frågan vad regeringen tänker göra. Jag tvingas konstatera att regeringen under den första tiden vid makten har gjort ganska mycket som jag tror försvårar och förhindrar en ökad övergång och framför allt en minskad social snedrekrytering. Jag kan ge några exempel. De kraftiga besparingarna på komvux tror jag slår stenhårt mot de människor som i dag kanske hade velat gå in i en högre utbildning men inte fick chansen. Förändringarna av 25:4-regeln vid antagning till högre utbildning gör att arbetslivserfarenhet inte värderas på samma sätt som tidigare. Det är något som också universitet och högskolor beklagar. Studiemedelssystemet för yrkesverksamma förändrade verkligen möjligheten att gå vidare. Vi har också förändringen av gymnasieskolan. I slutet av svaret säger ministern att han ser att en förändring av gymnasieskolan ska ge goda förutsättningar att inverka positivt på arbetet med breddad rekrytering till högskolan. Det är spännande. Det är en spännande logik när två av tre utbildningslinjer i den nya gymnasieskolan inte ska ge allmän högskolebehörighet. Jag undrar om någon forskare över huvud taget tror att det kan minska den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Jag hoppas att ministern svarar på det, och framför allt att han svarar på frågan: Vilka åtgärder, om några, tänker regeringen vidta för att rätta till det begåvningstapp vi har i det svenska utbildningssystemet?
Herr talman! I den förra interpellationsdebatten var vi överens om målen. I den här interpellationsdebattenen är vi inte riktigt överens ens om målen. Det kräver därför en ideologisk diskussion och föranleder oss att ta en sådan. Jag vill rikta ett stort tack till statsrådet för svaret som i allt väsentligt säger det jag själv skulle vilja ha sagt. Jag fokuserar på det sista stycket där statsrådet poängterar att breddad rekrytering kräver ett helhetsgrepp där alla utbildningsnivåer innefattas. Herr talman! Låt mig utvidga det och säga att det inte bara handlar om utbildningsnivåerna utan om alliansens hela politik för att stödja det som berör högre utbildning och forskning. Interpellanten gör gällande att 50-procentsmålet är det heliga mål som hans parti har satt upp för att vi ska läsa vidare inom högre studier. Man måste då fundera lite grann på varför det ska vara just 50 procent. Ska det inte vara 52 procent eller 58 procent? Vad är det som gör att just hälften i ungdomskullarna ska gå vidare till högre studier? Är det en naturlag? Nu försöker interpellanten leda det som han påstår i bevis. Han skriver följande i sin interpellation: "Nu tvingas vi konstatera att andelen som fortsätter i högre studier har minskat sedan den borgerliga regeringen avskaffade målet." Innebär detta enligt interpellanten att det finns en orsak och verkan här som är strikt? Om man menar att alliansregeringen har stigit av från 50-procentsmålet för att inte primärt styra högre utbildning och forskning efter kvantitetsmått utan i stället rikta in sig på kvalitetsmål tror jag att man möjligen har rätt. Det är viktigare att värna kvaliteten i första hand. Sedan får kvantiteten följa bland annat det arbetsmarknadspolitiska läget. Men kvantiteten är klart underordnad upprätthållandet av kvaliteten. Därför arbetar också alliansregeringen enträget med kvalitetsreformer på högskoleområdet. Det som då anknyter till helhetsgreppet är, precis som statsrådet sade, att det också gäller att få kvalitet i utbildning som för människor fram till högskolan, så att vi inte sänker kraven, för på det sättet sänker vi all trovärdighet när det gäller vår internationella status som utbildare i denna nation. Här är det ganska tydligt att utbildningsminister Jan Björklund som kollega till ministern driver ett arbete för kvalitetshöjning inom utbildning som ska leda fram till högre utbildning. En annan tes som drivs av Socialdemokraterna via Mikael Damberg i denna interpellation är att närheten till ett lärosäte har betydelse för hur stor andel som studerar. Nå, vad menas konkret med detta? Om 50 procent i ungdomskullarna ska studera, vill Socialdemokraterna då förfäkta att vi ska ha en geografisk spridning av lärosäten för högre utbildning och forskning som motsvarar ungefär 50 procent i fråga om ungdomarnas befintlighet i detta land? Hur många lärosäten är det i så fall fråga om? Hur många lärare ska lärarkadern bestå av? Ska vi ha en lärarkader som upptar hälften av den vuxna befolkningen? Detta är frågor som hela tiden ställs och lyfts fram när det gäller kvantitetsmåttet. Därmed faller man på egna grepp eftersom detta blir orimligt om det ska finansieras med offentliga medel, vilket jag hoppas att vi är överens om. Till sist vill jag ta upp en fråga som också är viktig när man lyfter fram den sociala snedrekryteringen. Vad är det egentligen för villkor för den som investerar i högre utbildning och tar studielån som Socialdemokraterna erbjuder? Det enda som jag kan se av den politik som man har fört i regeringsställning är att man alltid försöker få en särskild skatt på högre utbildning. Det senaste exemplet är värnskatten. Här arbetar regeringen för att sänka skatterna i första hand för låg och medelinkomsttagare. Men man riktar också ett stöd till dem som investerar tid av sitt liv då de inte har någon löneinkomst men som förhoppningsvis får högre inkomster av tjänst efter meriter inom högskolan. Hur tänker sig Socialdemokraterna kunna påverka den sociala snedrekryteringen och människors möjligheter att göra karriär och också få en rättmätig del av den löneökningen genom att höja skatterna för dem som har genomgått en högskoleutbildning?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

Att vi har sådana skillnader mellan Norrtälje och Danderyd i Stockholms län kan inte bara vara en fråga om fallenhet och begåvning. Det handlar också om att vi har hinder i vägen så att människor med talanger inte får chansen att studera vidare. Jag tror att det krävs ett aktivt arbete för breddad rekrytering: att se mångfald i högre utbildning också som en kvalitetsfråga och att utbildningar faktiskt befruktas av att människor med olika erfarenheter och bakgrunder har någonting att tillföra i utbildningarna. Det är ett perspektiv som jag tycker helt saknas i denna diskussion hitintills. Sedan blir det lite märkligt. Man säger att alla som har fallenhet ska studera vidare. Men är det färre som har fallenhet i dag än när ni tillträdde? Vi har just fått höra att det är en större ungdomsgeneration nu än tidigare. Då måste ungdomarna vara mycket mer korkade och ha mindre fallenhet nu eftersom den andel som går över till högre utbildning successivt minskar. Följande fråga ställs: Varför är ni så fixerade vid mål? Det är vi därför att politik handlar om att styra samhällsutvecklingen i en riktning. Tror man att framtidens arbetsmarknad och arbetsliv kommer att ställa större krav på kunskap och kompetens och att fler arbetsgivare i morgondagens arbetsliv kommer att vilja anställa människor med högskolebehörighet? Jag tror att det är så. Tror ni i alliansen någonting annat förstår jag varför andelen ungdomar som nu går vidare till högre utbildning minskar, om det inte är så att de inte har fallenhet för högre studier. Då förstår jag varför man gör det. Men tror man att det kommer att bli ett mer högkvalitativt arbetsliv måste man också bestämma sig för vart man ska. Många andra länder runt om i världen sätter upp mål därför att de tycker att det är så viktigt för det egna arbetslivet, för industrin, för näringslivet, för tjänstesektorn och för den offentliga förvaltningen att kunna rekrytera tillräckligt duktig arbetskraft. Man säger att man som nation har som mål att bli ännu mer välutbildad. Regeringen verkar ha en annan ambition på området. Det tycker jag är konstigt. Danmark - ni behöver inte gå längre än så - och den borgerliga regeringen där har ett 50-procentsmål och tycker att det är viktigt. Deras globaliseringsråd - jag kommer inte ihåg exakt vad det heter - satte upp ett sådant mål. Många andra länder runt om i världen gör likadant. Vi vet att geografisk spridning är ett hinder på vägen till högre utbildning. Det vore intressant att höra om ministern har en annan uppfattning också i den frågan. Högskoleverket har konstaterat att det finns en barriär. Vi socialdemokrater valde tillsammans med Centerpartiet att målmedvetet bedriva ett arbete för att bygga upp starka högskolemiljöer runt om i Sverige, alltså för att kunna ge utbildning i hela landet och för att ge en tillväxtmotor regionalt och samtidigt minska steget till högre utbildning. Det var en klok politik. Det var tur att Moderaterna, som på den tiden talade om bygdehögskolor, inte fick rätt i fråga om sin politik för detta. Jag tvingas konstatera att det enda man nu kommer fram till är att det är en massa andra som ska göra saker och ting. Det talas om en kraftig studiemedelsreform. Mmm, det är väl lite magstarkt. 12 kronor i bidragshöjning tror jag inte får studenterna i gymnasieskolorna att stå och banka på dörren till högre utbildning. Jag tror att det i stället behövs ytterligare studiemedelsreformer, framför allt med tanke på de studenter som har barn och som har det ganska tufft när det gäller att få det att gå ihop under studietiden. Jag tror också att man måste börja tänka nytt. Vi har talat om treterminssystem. Inom högskolesektorn har vi pratat om det hur länge som helst. Nu börjar det bli dags att ta lite initiativ för att både förbättra för studenterna och göra det hela mer effektivt.
Herr talman! Låt oss inte kollra bort korten här! Det handlar om att vi, såväl i alliansen som mellan alliansen och oppositionen, är överens om att den sociala snedrekryteringen är ett problem. Problemet med målen är att vi inte är överens om det 50-procentsmål som interpellanten sätter upp och med envishet förespråkar. Varför inte - precis som ministern uttryckte det - 60 procent? Jag kan skärpa till det och säga: Om Mikael Damberg tror att politiker ska styra mot målen med så fast hand att människans egna önskemål om att välja här i livet försvinner måste väl målet när det gäller utbildning vara att 100 procent går i högskola, att 100 procent forskar och att 100 procent blir Nobelpristagare. Därmed har vi uppnått nirvana - ett politiskt nirvana som vi i alliansen inte tror på men som kanske socialisterna tror på. Frågan är snarast: Vart tar alla tennisspelare vägen om alla ska bli Nobelpristagare? Vi måste ha en mångfald av möjligheter när det gäller att välja och när det gäller olika ambitioner att uppnå målen här i livet. Här vill man styra entydigt i varje riktning för att alla mål ska bli uppfyllda men då på ett sådant sätt att samhället inte fungerar på individens villkor. Precis som ministern lyfte fram har vi inom alliansen tagit tag i den utbildning som ligger till grund för att man ska ha högskolebehörighet och också vidgat synen på detta med att bejaka dem som vill ha en yrkesinriktad utbildning. Är det så orimligt att dessa kommer in i arbetslivet utan att kanske gå just en högskoleutbildning? I stället får de praktisera inom det yrke som de valt och där de önskat att få arbeta. Detta stimulerar vi med jobbskatteavdrag. När vi övertog regeringsmakten var det världens högsta löneskatter i det här landet. Nu har vi lyckats styra ned dessa. Slutfrågan blir: Vad gör Mikael Damberg och hans parti, kanske i samarbete med Lars Ohly och Vänsterpartiet, för att minska skatteuttaget när det gäller dem som har investerat i en högskoleutbildning och när det gäller den stimulator som skapats och som behövs för att fler ska kunna komma in på en utbildning mot högre mål?

Herr talman! Det här med statistik är inte enkelt. Jag vet inte om Utbildningsdepartementet har en särskild avdelning för statistik. Om jag läser Högskoleverkets rapport rätt har andelen av respektive årskull som senast vid 24 års ålder påbörjat en högskoleutbildning konsekvent minskat. Högskoleverket skriver om en viss marginell ökning i den yngsta åldersgruppen under det senaste året. I övrigt har det varit en minskning. Det är möjligt att jag läser rapporten fel. I alla fall är det så här jag sammanfattar det hela. Det intressanta är att regeringen nu säger: Vi har inga nya förslag. Vi har ingenting nytt för att bryta snedrekryteringen. Man säger också: Den utbyggnad som skedde av högskolorna spelade ingen roll. Men på tio år fördubblades antalet arbetarbarn som studerade vid högskola. Vi nådde en situation där barn med utländska föräldrar i lika stor utsträckning som andra i samhället studerade vidare vid högskola. Fortfarande är det dock sex eller sju - jag minns inte exakt - gånger vanligare att barn med akademiska föräldrar studerar vidare än att barn som har lågutbildade föräldrar gör det. Det här får väl inte bli bara en statistikfråga. Det handlar väl om människor. Om vi fördubblar antalet människor med arbetarbakgrund som kan gå vidare och studera vid universitet och högskola innebär det en enorm förändring för de här människorna. Jag hoppas att också högskoleministern tycker det. Sedan vill jag bara nämna de skattesänkningar som har diskuterats, till exempel att avskaffa värnskatten, vilket Finn Bengtsson lade upp. Det vill inte ens din egen statsminister göra. Någonstans får ni alltså ha ordning på argumentationen. Antingen har ni sänkt skatten mycket för dem med höga inkomster och hög utbildning, som vi brukar hävda att ni har gjort, eller så har ni sänkt skatten för dem med låg utbildning och låga inkomster. Ni får inte riktigt ordning på det där. Jag kan dela högskoleministerns uppfattning att det finns ett antal framför allt kvinnodominerade yrken på högskolesidan som behöver en rejäl löneutveckling. Vi fattar inte beslut om det politiskt, men förutsättningarna är viktiga. Jag tror att regeringen bedriver en politik som kommer att öka den sociala snedrekryteringen under de kommande åren, och jag tycker att det är synd.